Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Tyvärr tycker jag inte att svaret säger särskilt mycket, vilket jag tror beror på — milt sagt — en viss skepsis från statsrådets sida gentemot privata initiativ inom sjukvården. Detta uttalande gäller inte bara henne själv utan även vad partifränder anser. Det är synd att man har en sådan uppfattning, för här har vii Sverige en möjlighet att spara samtidigt som medborgarna erbjuds något bättre. Privata initiativ inom sjukvården är billigare. Bl. a. den departementspromemoria som Gertrud Sigurdsen själv hänvisade till visar ju att skillnaden är avsevärd. Resurser frigörs nämligen. Bortsett från det förhållandet att människor måste åka till Södertälje, om de inte får en tid i Stockholm, är det att notera att privata mottagningar frigör resurser inom den offentliga sjukvården, vilka i stället kan användas för att hjälpa andra människor som är i behov av den offentliga sjukvården. Det finns en inte ringa faktor i detta sammanhang, nämligen att människorna vill ha denna sjukvård. På sätt och vis är det besynnerligt att stå här i kammaren och diskutera om människor skall få lov eller inte att anlita privat sjukvård. Det vore rätt rimligt att inte vägra sjuka människor möjlighet att välja mellan olika alternativ. Det finns ju en fördel i den privata sjukvården som alternativ till den offentliga, och det är att människorna kan välja. Jag skulle vilja fråga statsrådet Sigurdsen: Vad är det för fel i att sjuka människor själva kan få välja vart de skall gå med sin sjukdom? Är möjligtvis det som oroar Gertrud Sigurdsen och många andra socialdemokrater det faktum att människor, när de får välja, väljer fel enligt socialdemokratisk mening? I så fall bör ni vara medvetna om att vad ni attackerar egentligen är sjuka människors rättighet och möjlighet att själva välja vart de skall gå med sin sjukdom. Konformism och likformighet går igen i fråga efter fråga. Vi diskuterade i den här kammaren för några dagar sedan fristående skolor. Där var det samma skepsis från socialdemokratisk sida. Vi har diskuterat en rad andra områden i Sverige i dag. Och gång på gång slår socialdemokraterna vakt om de offentliga institutionernas monopol, över rättigheten och skyldigheten att hjälpa människor, och gång på gång förnekar man människors möjlighet att själva välja. Jag skulle vilja fråga statsrådet Sigurdsen: Är de privata alternativen bättre eller sämre än offentlig sjukvård? Jag frågar detta mot bakgrund av att de människor som berörs, patienterna, uppenbarligen anser att de privata alternativen är bättre. Är det bra att människor får välja? Är den här privatsjukvården billigare eller dyrare? Jag tycker att man bör kunna diskutera de frågorna i ett land som har stora ekonomiska problem och dessutom långa köer till sjukvården.

Herr talman! Vi har fått en ny hälsooch sjukvårdslag, som trädde i kraft den 1 januari. Jag tillåter mig att citera några rader ur propositionen med det lagförslaget, som Karin Ahrland har skrivit under: ”Jag anser att uttrycket totalplanering bör kunna användas för att beskriva dels landstingskommunens planering av hälsooch sjukvården inom sitt område, dels systemet av olika plandokument, avtal och andra överenskommelser ——- =.” Det är alltså landstingens skyldighet att ha en planering av hälsooch sjukvården. Det står också i propositionen, likaväl som socialutskottet har poängterat det, att det finns ett ömsesidigt åliggande när det gäller de andra alternativen och när det gäller landstingens sjukvård. Samhället har det övervägande ansvaret, sade Karin Ahrland att folkpartiet tycker. Men jag vill också peka på vad som mycket kraftigt står i den här propositionen, som alla i riksdagen står bakom — även moderata samlingspartiet, även om kanske inte Gunnar Hökmark var medlem i den här församlingen då. Det är inte någon avsikt att förbjuda privatläkarna. Men om man ser till det ersättningssystem som vi har, där ersättningen till 75 96 kommer från samhället, tycker jag ändå att det är rimligt att samhället har ett inflytande över privatläkarnas verksamhet. Jag har sagt att jag skall diskutera med socialstyrelsen och riksförsäkringsverket för att se vad man kan göra. Det är kanske så som Anita Johansson säger, att tiden är inne för en omprövning, precis som riksdagen har antytt när man tog beslutet 1977. Gunnar Hökmark tar upp kostnaderna. Men det går inte att jämföra kostnaderna mellan privat och offentlig vård. Det är som att jämföra päron och äpplen. Det är skillnad beträffande öppethållandetider mellan den offentliga vården och privata akutmottagningar. Också sammanhanget med socialtjänsten och med de andra områdena inom sjukvården innebär att det inte går att göra sådana jämförelser.
Herr talman! Jag tackar Gertrud Sigurdsen för ett uttryck i hennes tillägg, nämligen det där hon förklarade att hon inte har för avsikt att förbjuda privatläkarna. Jag tackar för det, och jag skall gärna ge min efterträdare en eloge. Men jag ville väldigt gärna påpeka att syftet med den utredning som det nu har talats om, och som togs fram under min tid i departementet, var att underlätta ytterligare etablering av privatläkare, men vi har ännu inte sett något resultat av den. Jag tycker att det vore bra om Gertrud Sigurdsen ville meddela riksdagen, om hon är villig att följa de idéerna och underlätta ytterligare etablering av privatläkare. Sedan talade Gertrud Sigurdsen om planeringsskyldigheten som står angiven i den proposition som jag undertecknade. Jag har aldrig bestritt landstingens skyldighet att planera. Självfallet har landstingen den skyldigheten. Men det har i varje fall inte varit min tanke, och det står inte heller i propositionen, att planeringen skall gå ut på att vi enbart har offentlig sjukvård. I propositionen står det faktiskt saker och ting om privatsjukvård också.

Herr talman! Några klarlägganden när det gäller skillnaden mellan vårdcentralerna och City Akuten. Inom den fristående öppna vården förekommer en mängd uppgifter utöver direkt vårdande verksamhet i samband med patientbesök. Några exempel på dessa uppgifter: friskvård, hälsoupplysning och hälsokontroller. Den vård som ges vid våra vårdcentraler omfattar fler vårdtyper än City Akutens. Vi kan ta några exempel: barnsjukdomar och gynekologi. Det är inte heller uteslutet att läkare i många fall ägnar mer tid per patient i ett visst led i vårdsituationen. Undersökningar om produktivitet och effektivitet i den fristående öppna vården pågår f. n. Mottagningsverksamheten grundar sig på tidsbeställning, vilket dock inte innebär att den akut sjuke patienten som behöver vård avvisas, utan självfallet omhändertas han. Landstingets sjukvård är till för patienterna och inte tvärtom. Att välja mellan olika inrättningar den dag man är svårt sjuk är inte lätt, då är man rädd och utlämnad. Den allmänna sjukvården kan medborgarna vara med och styra och påverka i demokratiska former medan de ännu är friska, och sedan har de tryggheten att veta att den dag de behöver sjukvård finns den där. Ingen väljer att bryta benet eller att få en hjärnblödning. Sjukvård och sjukhus är inga charterresor som man sitter och drömmer om och planerar långa vinterkvällar, det är något mycket allvarligare. Och de som är allvarligt sjuka måste vi naturligtvis ta hand om. Jag hoppas mycket på den kommande överläggningen mellan socialstyrelsen och riksskatteverket, så att vi får en översyn av de här reglerna.

Herr talman! En sak som hör hemma i den här debatten, och som jag gärna skulle vilja att statsrådet svarade på eftersom hon inte alls har berört den, är hur det kommer sig att en företeelse som City Akuten i Stockholm har mängder med patienter. Kan det bero på att människor som är sjuka uppskattar denna valfrihet? Är det för statsrådet ett självändamål att annonsera att man skall begränsa människors möjlighet att välja denna sjukvård? Statsrådet sade att sjukvården är landstingens, statens och kommunernas ansvarsområde. Det tycker jag också, men det behöver inte innebära att landstingen också står för all sjukvård, utan det kan lika väl innebära att man ser till att människor har den trygghet som det innebär att de har rätt och ekonomiska möjligheter att välja mellan olika fristående sjukvårdsalternativ. Jag tycker att samhällets inflytande över sjukvården är självklart, men jag tycker inte att det är självklart att samhällets inflytande skall utövas av enbart stat och kommun. Jag tycker att det är betydligt mer angeläget att människorna själva kan utöva ett sådant inflytande. Så är också fallet när de kan välja mellan att vända sig till City Akuten, till någon annan privat sjukvårdsinrättning eller till en offentlig sjukvårdsinrättning. När det gäller de regionala synpunkterna vill jag säga att vi får allt fler läkare, fler än vad den offentliga apparaten har råd att suga upp. De regionala problemen är ett argument för att man skall öka möjligheterna till privat sjukvård. Beträffande kostnaderna är det givetvis alltid svårt att göra jämförelser, men jag vill peka på att man i den departementspromemoria som Gertrud Sigurdsen hänvisade till gör en jämförelse mellan de olika taxorna. För 1982 var kostnaden för sjukbesök i privatvård 175 kr. medan den i offentlig vård i Stockholm, Göteborg och Malmö var 409 kr. Så stora fel kan det väl inte vara i denna promemoria att vi inte här i kammaren och i andra sammanhang kan dra slutsatsen att man kan tjäna mycket och få en bättre sjukvård genom att tillåta privata alternativ.

Herr talman! Jag skall hänvisa till två uttalanden i den rapport som nu har citerats. I rapporten står det även, Karin Ahrland: ”I arbetsgruppens uppdrag ingick också att lämna förslag som kan underlätta nyetablering av privatpraktiserande läkare, särskilt i de delar av landet där läkarvårdsresurserna är otillfredsställande.” Jag tror inte att man kan säga att så är fallet i Stockholms City. Till Gunnar Hökmark vill jag säga att det i samma rapport står att det i de beräkningar som har gjorts finns en rad antaganden som gör att räkneexemplen måste omgärdas med reservationer. Det är inte fråga om att människor skall få lov eller inte få lov. Människor skall visst få söka privatläkare, om de vill det. Men här är det i stor utsträckning fråga om villkoren för i synnerhet dem som kallas fritidspraktiker. Det är människor som har anställning inom det offentliga området och som har de generösa ersättningsmöjligheter som nu gäller inom den allmänna försäkringen. Låt mig säga till Gunnar Hökmark att i Norge, där man har en hgyreregering som nu lägger fram en ny hälsooch sjukvårdslag, har fritidspraktikerna inte sådana ersättningsmöjligheter som gäller i Sverige och har inte tidigare haft det. Inte heller nu när hgyreregeringen lägger fram en ny lag görs några förändringar i det avseendet. Det är alltså inte fråga om att förhindra människor från att välja mellan offentlig och privat sjukvård, utan det är först och främst fråga om att det skall vara en planering, Gunnar Hökmark! I den hälsooch sjukvårdslag som denna församling har antagit står det att det är landstingen som har ansvaret härför. Jag tycker att vi också skall leva upp till det som en enig riksdag har beslutat om.
Herr talman! Beträffande departementspromemorian hänvisar statsrådet till att det i den står att man måste göra en rad reservationer. Men dessa reservationer skall inte kunna föranleda skillnader på över 100 96. Departementspromemorian visar att motsvarande vård inom privat resp. offentlig sjukvård kostar dubbelt så mycket på den offentliga sidan. Vad sedan gäller dem som statsrådet kallade fritidspraktiker skulle jag vilja påstå att det är bättre att läkare som är anställda inom landstingen på sin fritid hjälper sjuka människor än att de spelar golf. Håller inte statsrådet med om det?
Herr talman! Det är riktigt, som Gertrud Sigurdsen läste upp ur promemorian, att det vore önskvärt att vi får fler privatpraktiserande läkare även utanför storstäderna. Det var därför som vi tillsatte utredningen och framlade promemorian. På den punkten har jag ingen invändning. Jag hoppas bara att Gertrud Sigurdsen faktiskt fullföljer tankegången och gör något åt situationen. Det statsrådet Sigurdsen säger om beräkningarna är, som Gunnar Hökmark också har sagt, litet underligt. Jag har åtminstone så mycket förtroende för tjänstemännen i departementet att jag inte tror att de räknar alldeles galet. När de kommer fram till en skillnad på 100 76 måste det ligga någonting i det. Det är inte lätt att räkna rätt på 5 eller 10 kr. när i sådana här beräkningar, men skillnaden mellan 175 kr. och 409 kr. är ju ganska stor. Den slutsatsen att privat vård är billigare än offentlig kan man under alla förhållanden dra. Jag skall gärna erkänna att jag förstår att det kan vara nödvändigt att emellanåt se över villkoren för fritidspraktiker. Det är möjligt. Men en sådan översyn bör i varje fall inte syfta till att förbjuda människor att arbeta extra på sin fritid. Var skall en sådan gräns dras? Är det inte i alla fall bra att de vill göra någonting mera? Herr talman! Det är minst sagt litet märkligt att en socialdemokrat anser det nödvändigt att tala om att landstingens sjukvård är till för patienterna — det var inte Gertrud Sigurdsen som sade det. Det trodde jag var en självklarhet som inte behövde sägas i kammaren.
Herr talman! Anledningen till att jag sade att landstingens sjukvård är till för patienterna var att det från borgerligt håll förekommit ganska många grova anklagelser mot just landstingspolitiken. Jag tror och hoppas på att City Akuten kommer att bli helt överflödig den dag vi gjort klart för människorna i regionen vad våra vårdcentraler står för. Jag tycker — och jag vidhåller det — att läkare som är anställda inom landstinget skall ägna sin tid och kraft åt att göra vården där bra.
Herr talman! Jag får tydligen i varje replik upprepa att det inte finns några avsikter att förbjuda den privata läkarvården. Däremot kan man, som jag har sagt, diskutera villkoren för ersättningen till fritidspraktikerna. Det går, som jag tidigare försökt säga, inte att göra kostnadsjämförelser mellan vård vid vårdcentraler och vård vid privatmottagningar. Vid en vårdcentral avser kostnaderna ju mycket mer: Det handlar om förebyggande verksamhet, det handlar om samverkansuppgifter inom socialtjänsten och det kan också i varierande omfattning gälla samarbete med skolor och ålderdomshem, hemsjukvård, arbetsterapi och sjukgymnastik. När jag sade att det var landstingen som har planeringsansvaret, Karin Ahrland, så riktade jag mig till Gunnar Hökmark, som tydligen inte hade uppfattat det. Till sist, Gunnar Hökmark: Jag tycker också att det är bättre om de landstingsanställda läkarna använder sin fritid till att utöva sjukvård än till att spela golf. Det är bara det att när de som fritidspraktiker utövar sjukvård har de till 75 96 ersättning av samhället. Såvitt jag vet betalar inte samhället någon ersättning för golfspel.
Herr talman! Att sjukvården är till för patienterna är en självklarhet, och just av det skälet borde vi se till att vi har ett system för sjukvård som gör att patienterna kan välja. Jag tror inte att det bara är en fråga om att landstingen skall informera — det faktum att många människor går till City Akuten och till många andra privata alternativ är ett uttryck för att de vill kunna välja. Gertrud Sigurdsen invänder mot att vi talar om förbud. Men om man inför restriktioner innebär det i praktiken att man skapar förbud på alla de områden där det inte finns privatpraktiserande läkare. Det är alltid svårt att göra jämförelser mellan olika kostnader. Men finns det något sifferunderlag som visar att den privata sjukvården är dyrare för samhället? Allt tillgängligt material — det gäller enskilda vårdhem, tandläkarvård och den här typen av vård — visar att det är billigare. Låt oss då se till att utnyttja den möjlighet som det innebär att ha privat sjukvård, så att vi samtidigt får bättre råd med den mer komplicerade sjukvården inom landstingen! Sedan tycker jag för min del att det är en självklarhet att man inte skall betala människor när de spelar golf. Däremot är det rätt rimligt att man har likvärdiga finansieringsvillkor inom privat och offentlig vård, så att människor kan välja att gå till privatläkare om de så vill, vare sig de privatpraktiserar på sin fritid eller på annan tid.
Herr talman! För att ingen missuppfattning skall uppstå vill jag än en gång säga att jag tycker att vårdcentralerna är utmärkta liksom det arbete som där utförs. Men jag vill inte ta detta till intäkt för att det inte också skulle behövas privatläkare. Det är bra att Gertrud Sigurdsen inte vill förbjuda privatläkare. Det vore bättre om hon här ville uttala sig för att underlätta en nyetablering för privatläkare. Jag har blivit beskylld för grova anklagelser mot landstingens sjukvård. Jag tänker fortsätta att anklaga landstingen för att de förbjuder människor att, när de är i nöd, söka akutjouren som är nära till hands för dem. De anklagelserna, herr talman, tänker jag fortsätta med.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig vilken yrkesbenämning de utbildade på den nya hälsooch sjukvårdslinjen kommer att få. Frågan har aktualiserats av att de första eleverna i en försöksverksamhet i Gävle med utbildning inom operationssjukvård enligt frågeställaren avslutar sin utbildning i månadsskiftet maj-juni. I svar på frågor i samma ämne den 13 december 1982 erinrade jag om att en övergripande översyn pågår av olika frågor som rör legitimation och andra kompetensbevis inom hälsooch sjukvården m.m. samt behörighet i skilda avseenden. Jag nämnde att 1981 års behörighetskommitté, som arbetar med denna översyn, under hand hade fått i särskilt uppdrag att beakta den nya vårdutbildningens inverkan på den framtida rättsliga regleringen för hälsooch sjukvårdspersonalen. Jag anförde också att regeringen avsåg att skyndsamt bereda utredningens förslag och fatta beslut i frågan, innan de elever som har påbörjat sin utbildning börjar sitt yrkesarbete. Vad jag då sade ligger fast. Den lilla grupp elever som nu studerar i Gävle med inriktning på operationssjukvård avslutar inte sin utbildning förrän i januari 1984. De utgör en försöksgrupp som startade sin utbildning innan utbildningsreformen trädde i kraft. Jag räknar med att även dessa elever skall kunna få ett besked i fråga om legitimation m.m. innan de har avslutat sin utbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag beklagar den felaktiga uppgift om när den första utbildningen kommer att avslutas som frågan grundade sig på. Det är positivt att vi har längre tid innan de första studerandena går ut från utbildningen. Däremot är det faktiskt inte någon liten grupp som berörs. Det finns faktiskt redan nu ett stort antal nya grupper antagna som är i utbildning över hela landet. Inte alla studerande vet vilken yrkesbenämning och vilken behörighet den utbildning de genomgår kommer att ge. Eleverna känner sig osäkra och mycket besvikna. Oron är stor, och det finns naturligtvis en risk att detta indirekt påverkar studieresultaten. Antalet sökande har kraftigt minskat vid den senaste antagningen, som jag också framhållit i frågan. Vissa varianter av dessa utbildningar inom vården har fortfarande brist på personal. Det är i högsta grad meningsfulla utbildningar, och det är viktigt att de utbildningsplatser som finns kan tas till vara. Man har faktiskt fått inställa utbildningar på en del håll på grund av minskat antal ansökningar. Jag kan inte påstå att detta är enda skälet, men ett av skälen kan det vara. Antalet anmälningar till hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd har också ökat kraftigt under de senaste åren. Det är djupt oroande. Det är viktigt att allmänheten kan känna trygghet i vården, som inte minst framkommit av den tidigare debatten här. En god utbildning och en kompetensgaranti är ett skydd för patienten. Jag är klart medveten om att de problem som vi nu diskuterar är något som statsrådet har ärvt. Jag uppskattar den klara viljan att så snabbt sig göra låter fatta beslut i denna fråga. Om det är möjligt att ytterligare påskynda utredningen, hoppas jag att statsrådet vill verka för det. Om behörighetskommitténs ställningstagande kan komma så pass tidigt att regeringen kan fatta beslut helst före sommaren, tror jag det vore mycket värdefullt för just eleverna i utbildning och för ansökningarna. Nästa ansökningstid i detta sammanhang går ut den 1 april. Många elever ser på dessa frågor och känner sig tveksamma.
Herr talman! Som jag sade redan i den debatt vi hade före jul om dessa frågor förstår jag elevernas oro. Sven Johansson. som leder 1981 års behörighetskommitté, har meddelat mig att han avser att innan elevernas utbildning avslutas lämna ett underhandsbesked om kommitténs ställningstagande i fråga om legitimation. Jag vill ändå understryka att detta utredningsförslag skall remissbehandlas, innan regeringen efter hörande av riksdagen kan fatta sitt beslut.

Herr talman! Med hänvisning till RO 6:1 vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Carl Bildt om regeringens initiativ för att skapa en kärnvapenfri zon i Europa inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara den fredagen den 18 mars kl. 9.00.

Herr talman!

offentlig utredning, vars resultat sedan antogs av det i demokratisk ordning 25 Lars Tobisson har också ställt sin fråga mot bakgrund av en cirkulärnot som i januari 1983 överlämnades av utrikesministeriet i Valetta till de på Malta residerande beskickningarna. Eftersom Sverige inte har någon ambassad på Malta utan de diplomatiska kontakterna sker via ambassaden i Rom har noten inte tillställts oss. Allmänt gäller emellertid i denna fråga bestämmelserna i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser, till vilken såväl Sverige som Malta anslutit sig. Den svenska regeringen utgår från att Malta, lika väl som alla andra stater som anslutit sig till konventionen, strikt tillämpar densamma.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Frågan har föranletts av den negativa utveckling som sedan flera år pågår i en liten europeisk demokrati. Vad som händer där har inte blivit föremål för tillnärmelsevis samma uppmärksamhet som övergrepp mot demokratiska principer i betydligt mer fjärran länder. Socialistpartiet under Dom Mintoff kom till makten 1971 efter en mycket knapp valseger. Han tillgrep snart synnerligen hårdhänta metoder mot oliktänkande, främst det borgerliga nationalistpartiet. TV och radio togs över av regeringsföreträdare, och oberoende tidningar beslagtogs. Nationalistpartiets möten stördes, dess lokaler slogs sönder eller brändes. För att fira Mintoffs 30-årsdag som partiledare bröt sig 1979 socialistiska partiarbetare in i nationalistledarens bostad och misshandlade hans fru och barn. I december 1981 var jag själv ledare för en europeisk parlamentarikerdelegation, som inbjudits av nationalistpartiet att övervara det parlamentsval som då hölls. Vår närvaro antogs kunna förebygga valfusk och få en lugnande effekt på regeringspartiet och dess stormtrupper. Jag skall inte gå närmare in på vad jag upplevde under några dagar i Malta — man trodde sig kort sagt förflyttad till en latinamerikansk bananrepublik. Resultatet blev i alla fall att Mintoff tack vare ett avancerat fiffel med valdistriktsindelningen lyckades få en majoritet av mandaten, trots att nationalistpartiet fick 51 26 av rösterna. Min fråga gällde dock inte det här och övriga omständigheter kring valet, utan vad som har hänt därefter. Med hänvisning till sitt folkliga stöd begärde nationalistpartiet att i fortsättningen få något inflytande över landets ledning. När det klargjordes att dess nyvalda parlamentsledamöter i stället skulle ställas helt utanför makten valde de att bojkotta parlamentet. Det ledde till att de uteslöts, så nu inrymmer den byggnad som inreddes genom en på sin tid uppmärksammad gåva, av Olof Palme på svenska statens bekostnad till partibrodern Mintoff, endast företrädare för ett enda parti. Uppenbarligen störde det besök som jag och andra borgerliga politiker avlade i Malta vid tiden för valet Dom Mintoffs ritningar. Mycket snabbt fick enpartiparlamentet besluta att för besök av utländska politiker i landet krävs det i fortsättningen regeringens tillstånd. Jag utgår från att om Olof Palme besöker Malta, så är det ett välkommet statsbesök. Men eftersom ett besök av en borgerlig politiker inte gärna kan gynna någon annan än nationalistpartiet och det i så fall är förbjudet, så kan det inte bli av. Anser Lennart Bodström att detta uppträdande är förenligt med vad man bör vänta av ett parti med god ställning i Socialistinternationalen? Om inte, vad avser han att göra åt det?

Herr talman!

Men en sådan indelning i valkretsar kan också förekomma på andra håll. Jag vill erinra om att t.ex. i England erövrade vid det senaste valet 1979 det konservativa partiet 44 26 av de avgivna rösterna men har ändå 53 90 av platserna i underhuset. Det är svårt att i Sveriges riksdag uttala sig om valkretsindelningen i ett annat land, även om vår är långt driven proportionalism. När det sedan gäller frågan om möjligheten för de utländska ambassaderna att ta kontakt med politiska grupper i landet — det var den frågan som Lars Tobisson ställde — utgår jag från att ambassaderna enligt Wienkonventionen har rätt att ta kontakt även med politiska partier. Det torde också vara bekräftat.

Herr talman! Utrikesministern tycks ha svårt att bestämma sig för vad min fråga gällde. Detta med valkretsindelningen var en bakgrund. Jag skall gärna erkänna att när jag fick ta del av uppläggningen och såg hur man hade den mest brokiga karta där man försökt ringa in särskilda hus, därför att man visste hur personerna där röstade — allt i syfte att garantera en majoritet— blev jag chockerad. Men sådant här förekommer, och jag begär inte att svenska utrikesdepartementet skall ha några direkta synpunkter på det. Vad som har hänt därefter är högst reellt. Jag kan nämna att vi inom EDU, samarbetsorganet för moderata partier i Europa, har diskuterat att förlägga ett möte med en arbetsgrupp i Malta. Vi vet att vi får antingen söka tillstånd och bli vägrade eller resa dit och bli avvisade vid gränsen. Det är de förhållanden som gäller. Vad gör ni socialdemokrater för att återföra era partibröder till ordningen? Det kan också gälla det som jag tog upp som själva problemet i min fråga. Det räcker inte med detta förbud mot politikers besök. Nyligen fick beskickningarna en not, där de tillhölls att ”inga kontakter av något slag får tas med medlemmar i nationalistpartiet”. Jag vet mycket väl att Sverige inte har någon egen beskickning i Malta, som i stället sorterar under ambassaden i Rom. Men det hindrar inte att detta problem kan bli aktuellt att ta ställning till. Vissa ambassader i Malta har bestämt sig för att efterleva Mintoffs påbud, andra har sagt sig skola sätta sig över det med de risker som det kan medföra. Hur ställer sig utrikesministern till kontakter mellan personal i svensk utrikestjänst och andra maltesiska medborgare än dem som ingår i socialistpartiets riksdagsgrupp, t.ex. företrädare för nationalistpartiet? Förbudet omfattar faktiskt alla, utom medlemmar i Maltas enpartiparlament. Skall den svenska utrikesförvaltningen efterleva Dom Mintoffs föreskrift eller skall man sätta sig över den?
Herr talman! Jag vill nämna att de utländska representationer som finns i Maltas huvudstad reste invändningar mot vad man från Maltas utrikesministerium hade hävdat. Därefter har man i en ny cirkulärnot från Maltas utrikesministerium framhållit att kontakt med oppositionen på Malta i och för sig inte är förbjuden, men däremot sådana kontakter som syftar till att framställa oppositionen som en alternativ regering eller såsom den lagliga regeringen i landet. Jag vill också säga att jag utgår från att Lars Tobisson inte har skäl att anse att de svenska socialdemokraterna skulle ha något som helst överseende med övergrepp mot politiska motståndare i den mån sådana övergrepp förekommer.
Herr talman! Det sista utrikesministern sade var välkommet. Vi har nämligen i olika sammanhang, bl.a. under debatter i Europarådet, efterlyst avståndstaganden från det regemente som förekommer i Malta. Jag har texten till den not som har tillställts de utländska beskickningarna på ön, och av den kan man konstatera att det faktiskt inte bara är fråga om ett förbud mot kontakter med medlemmar av nationalistpartiet. Av en kompletterande bestämmelse framgår det att utländska beskickningar inte får ha något slags kontakter med icke-parlamentariker. Så är det formulerat därför att parlamentet består av företrädare för endast ett parti. Detta är så långtgående bestämmelser att jag menar att man inte kan ha några förbindelser över huvud taget. Såvitt jag vet har Sverige en oavlönad konsul på ön. Vilka instruktioner har han fått i det här avseendet? Får han över huvud taget umgås med medborgarna i landet?
Herr talman! Om vår representant där, den oavlönade konsuln, har svårigheter i sitt arbete, utgår jag från att han kommer att anmäla det till utrikesdepartementet.
Herr talman! Det kan man kanske utgå från, men jag tror inte att man skall vara alltför säker på att det blir så. Jag vill nämna att vid tillfället för mitt besök på ön var stämningen så laddad, att konsuln — vilket jag fick klart för mig på indirekta vägar — helst såg att någon kontakt med honom inte togs från min sida, och som ledamot av Sveriges riksdag är jag ju ändå att betrakta som företrädare för landet i sådana här sammanhang.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig hur jag bedömer utvecklingen i Stilla havs-området och om jag är beredd att intensifiera ansträngningarna på internationell nivå för att åstadkomma en fredlig återförening av Korea. Eva Hjelmström ställer frågan mot bakgrund av den stora militärmanöver som just nu pågår i Sydkorea. Manövern, som går under benämningen ”Team Spirit 1983”, är en typ av totalförsvarsövning som sedan 1976 genomförs varje år i Sydkorea med deltagande av amerikanska och sydkoreanska förband — däremot inga japanska. I årets manöver deltar totalt 178 000 man, varav 105000 man sydkoreansk trupp och 73000 man amerikansk. Manövern inleddes den 1 februari och avslutas den 16 april. Det är svårt att fastställa om det är riktigt som Eva Hjelmström säger, att de styrkor som ingår i övningen förfogar över kärnvapen. Övningen ”Team Spirit 1983” var förhandsaviserad till Nordkorea genom stilleståndskommissionen i Panmunjom, och Nordkorea hade inbjudits att sända observatörer, men inbjudan avvisades. Det är tydligt att manöverns omfattning och uppläggning väckt oro i Nordkorea, liksom de militärmanövrar som förekommer där brukar ge upphov till oro i Sydkorea. Nordkorea har denna gång proklamerat ”halvt krigstillstånd” under den tid ”Team Spirit” pågår. Jag bedömer det inte som troligt att vare sig Nordeller Sydkorea medvetet skulle företa öppna krigshandlingar gentemot den andra parten. Däremot föreligger det självfallet risk för sådana incidenter som kan förekomma i ett spänt läge och som ibland också har förekommit på den koreanska halvön. Eftersom Sverige, genom sitt medlemskap i den neutrala övervakningskommissionen i Panmunjom, har ett särskilt ansvar i det här fallet, finns all anledning att nära och uppmärksamt följa utvecklingen, vilket vi också gör. På frågans andra led, nämligen om jag är beredd att intensifiera ansträngningarna på internationell nivå för att åstadkomma en fredlig återförening av Korea, är jag dess värre tvungen att svara att några förutsättningar för att föra parterna närmare varandra inte synes föreligga f. n., detta trots att båda sidor kommit med flera initiativ i återföreningsfrågan. Sveriges medlemskap i övervakningskommissionen är dock ett uttryck för vår beredvillighet att efter förmåga bidra till en fredlig utveckling av situationen på den koreanska halvön.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det utförliga svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan är den upptrappning, som ju utrikesministern också tar upp i sitt svar, som militärmanövern ”Team Spirit 83” innebär. Enligt de uppgifter jag har fått har USA införlivat Sydkorea i sitt kärnvapenprogram, och kärnvapen lär också förekomma i den här militärmanövern. Likaså har ett allt intimare samarbete börjat ske mellan Japan och Sydkorea. Japans premiärminister Nakasone besökte ju nyligen Sydkorea. Jag tycker att denna händelseutveckling är mycket allvarlig, inte minst mot bakgrund av de demokratiska krafternas strävanden att söka nå en fredlig utveckling i området. Nullikställer utrikesministern i sitt svar parterna, dvs. Sydoch Nordkorea, men det är uppenbart att det är främst Sydkorea och USA som bär ett ansvar för att utvecklingen är som den är och alltså försvårar möjligheterna till en fredlig återförening. Inte heller kan man bortse från Japans roll i sammanhanget. Utrikesministern säger att några förutsättningar för att föra parterna närmare varandra inte synes föreligga f. n. Jag beklagar att utrikesministern har den uppfattningen. Jag tycker att Sverige borde kunna ta initiativ, inte minst internationellt, för att skapa ett klimat som ger möjlighet till en fredlig utveckling och till en återförening.

Herr talman! Jag erinrade i mitt svar om att Sverige är medlem i den neutrala övervakningskommissionen i Panmunjom. Jag kan tillägga att vi också är det enda västeuropeiska land som f. n. har en ambassad i båda de koreanska huvudstäderna. Det innebär att om parterna skulle önska medverkan utifrån för att åstadkomma en dialog sinsemellan, vore det inte onaturligt för dem att vända sig till Sverige. Och då står vi gärna till tjänst. Men f. n. synes det inte finnas några förutsättningar för att föra parterna närmare varandra. En förutsättning måste ju vara att båda önskar ställa upp i sådana kontakter eller i ett kommande medlingsarbete. Vad så gäller samarbetet mellan Japan och Sydkorea menar jag att detta samarbete är ekonomiskt. Sydkorea har t.ex. nyligen mottagit ett stort lån från Japan om 4 miljarder dollar. Däremot existerar det ingen militärallians mellan å ena sidan USA och Japan och å andra sidan Sydkorea. Enligt den gällande japanska författningen får de japanska självförsvarsstyrkorna inte placeras utanför Japan. Japan kan således inte delta utanför Japans gränser annat än som observatör. Jag vill slutligen tillägga att Japans försvarsutgifter utgör 170 av bruttonationalprodukten, att jämföra med t.ex. Sverige, som anslår 3 90 av bruttonationalprodukten.
Herr talman! Det går inte att förneka att Japan tillhör de länder som verkligen rustar mest i området, och det är oroväckande. Att man sedan har lägre militärutgifter i förhållande till BNP än Sverige är ovidkommande; det är snarare så att Sverige borde minska sina militärutgifter, och det har vi också krävt. Utrikesministern tog inte upp min fråga: På vem faller i första hand ansvaret? Det är Sydkorea och USA som försvårar en återförening. Nordkorea har gång på gång lagt fram förslag om en fredlig utveckling, men det har tyvärr inte lyckats.
Herr talman! Jag tror knappast att en framtida medlingsinsats — om en sådan är möjlig — skulle underlättas, om vi från svensk sida uttryckte att skulden för att en återförening inte kunnat ske ligger på den ena sidan.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min interpellation. Med dagens svar från bostadsministern bör två saker stå helt klara för svenska folket: 1. Vi är med raska steg på väg in i ett samhälle, där individens frihet blir allt mindre värd och vår tillvaro ytterligare skall regleras. 2. Socialdemokraterna tänker strypa människors möjlighet att välja bland boendeformer och vill försämra inflytandet vad gäller bostadsrätter. Grunden för dessa mina påståenden är det som bostadsministern säger skall ingå i direktiven till den tänkta utredningen. Det är exempel på nya och gamla regleringsåtgärder. En del känner vi igen från socialdemokraternas initiativ ute i kommunerna. Naturligtvis är bostadsministern utsatt för starkt tryck från partikamrater runt om i landet. Kommittén kan kanske ses som ett uppehållande försvar, men jag måste ta förslagen till åtgärder på allvar. En del av de tänkta åtgärderna innebär inte bara en inskränkning av individens frihet utan även en attack mot våra kooperativa sammanslutningars oberoende. Det finns ert positivt tillkännagivande i svaret, nämligen att detta nya regelsystem bara skall tvingas på nya föreningar. De redan bildade går fria. Detta bör glädja alla som äger en bostadsrättslägenhet. Den bostadsrättslag som riksdagen antog med dess 11 a § ligger fast. Men var inte för säkra, alla ni som redan bor i bostadsrätter! Det kanske blir en ändring i det fallet också så småningom. Jag tycker vidare att bostadsministern kunde tala om vad han har för uppfattning om de idéer som förts fram i Stockholm. Jag har tagit upp ett fall i min interpellation, nämligen det som gäller ett avtal som ingåtts mellan ett börsnoterat fastighetsbolag och Stockholms kommun. Detta avtal gör att de blivande bostadsrättshavarna genom en vitesklausul kommer att bli fråntagna inflytandet över föreningens stadgar när det gäller hembudsskyldigheten. Eftersom jag inte har fått något svar i det avseendet, får jag tolka det svar som föreligger så, att tillsättandet av utredningen kan leda fram till att sådana påfund kan legaliseras. Någon positiv inställning till bostadsrätter kan jag inte heller utläsa. Det är inte ett större antal bostadsrätter man talar om, utan bara överlåtelsepriserna på de redan tillgängliga eller eventuellt nytillkommande. På en punkt är bostadsministern och jag eniga: Oskäliga vinster bör inte få hamna i spekulantfickor. Det gäller f. ö. alla områden, inte bara det här området. Och detta bör bekämpas. Det tror jag att alla i denna kammare är eniga om. Däremot är vi inte eniga om hur man skall komma till rätta med problemen. Socialdemokraterna vill med lagar och ingrepp från stat och kommun försöka komma åt de prisstegringar som är ett resultat av bristen på bostadsrätter på en del håll i landet. Vi folkpartister vill genom ökad tillgång på bostadsrätter komma till rätta med problemen. Vägarna är många när det gäller vår modell. Det stora arbetet är i viss utsträckning gjort, i och med att riksdagen antog de ändringar i gällande lagar som utarbetades av folkpartistatsrådet Birgit Friggebo i mittenregeringen. Vidare tillsattes utredningen om reavinstbeskattning. Det finns nu större möjligheter att bygga nytt, att omvandla redan befintliga hus till bostadsrätter. Vad man också kan diskutera är kommunal borgen vid köp av bostadsrätt och boendesparande för ungdomar. Det här är positiva insatser från samhället. Härigenom ökar antalet bostadsrätter och antalet människor som kan få möjlighet att välja att äga sin bostad, och det pressar priserna. Det socialdemokratiska receptet har en rakt motsatt effekt och är en helt annorlunda och för liberaler oacceptabel modell. Man talar om hembud. Man talar om påbud, som innebär ingrepp i stadgar för bostadsrättsföreningar. Man talar om kommunala direktiv och pålagor som tvingas på bostadsrättsinnehavarna. Hembudet löser inga problem. Vad man riskerar är att systemet blir mindre attraktivt med de aviserade ändringarna av lagen. Hur blir det då när det gäller nybyggnation och ombyggnad, och hur många fler bostadsrätter blir det? Det är fråga om en modell som drabbar dem som söker bostadsrätt och även sysselsättningen i bostadssektorn. Det är också en modell, bostadsministern, som banar väg för ytterligare en form av boende, nämligen ägarlägenheter. Vill man ha valfrihet — alltifrån egnahemsägandet till hyresrätten — är bostadsrätten i sin nuvarande form ett alternativ. Om de nya socialdemo kratiska påbuden blir verklighet, är det att fördärva bostadsrätten som tanke och boendeform.

Herr talman! Bostadsministern har besvarat två av mina frågor, som kommer upp i nästa interpellation, i samband med svaret till Kerstin Ekman, och därför har jag begärt ordet. Den första frågan, beträffande hembud och priskontroll, har bostadsministern besvarat, medan bostadsministern över huvud taget inte har berört den andra fråga som jag har ställt, om vad bostadsministern anser kommer att kvarstå av bostadsrättsinstitutet om dessa vittgående inskränkningar i förfoganderätten över en bostadsrätt införs. Kännetecknande för priskontroll är att den angriper symptomen och inte de bakomliggande orsakerna. Men den är ett effektivt sätt att trasa sönder en fri marknad. Någon byråkrat i den kommunala förvaltningen skall avgöra till vilket pris en bostadsrätt skall säljas, och vi får en godtycklig och slumpartad omfördelning av förmögenheter, utan att samhället får någon förmån. Detta är resultatet av en priskontroll och ett hembud. Dessutom kan man säga, som Kerstin Ekman mycket riktigt påpekade, att bostadsrättsföreningarna fråntas sina möjligheter att genom demokratiska medlemsbeslut avgöra viktiga frågor om sina egna angelägenheter. Syftet med en kooperativ förening är ju att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. En annan effekt av detta förslag blir att vi får två typer av bostadsrätter på marknaden, dels de äldre bostadsrätterna, som är fria och som inte är belagda med denna priskontroll, dels nyare bostadsrätter, med priskontroll och hembudsskyldighet. Detta kommer att bli utomordentligt förvirrande för allmänheten vid köp av bostadsrätt. Man måste alltså hålla reda på vad det är för typ av bostadsrätt som man köper. Dessa invändningar är mycket viktiga. Bostadsrättsutredningen — där både Kerstin Ekman och jag är med och som kom med sitt betänkande bara för ett och ett halvt år sedan — tog upp dessa frågor och undersökte noggrant vilka effekter en priskontroll på bostadsrätter skulle få. Utredningen kom fram till att det systemet hade sådana nackdelar att det borde avvisas. Vad riksdagen borde göra är naturligtvis att se till att antalet bostadsrätter ökar, framför allt att främja övergångar från hyresrätt till bostadsrätt. Vad som kännetecknat svensk bostadspolitik under hela efterkrigstiden är en abnormt stor andel hyreslägenheter, samtidigt som vi vet att människorna efterfrågar bostadsrätter och även äganderätt i boendet. Den enda riktiga och rimliga lösningen vore att påskynda och hjälpa till så att människorna fick gå över från hyresrätt till bostadsrätt och likaså att antalet bostadsrätter ökade i nybyggnationen.

Det borde bostadsministern fundera på i stället för att lägga hämsko på den del av bostadsmarknaden som ändå fungerar någorlunda riktigt i dag.

Herr talman! Beträffande det som bostadsministern sade om att det folkpartistiska statsrådet inte följde kommitténs tankar när det gäller hembud, så kan vi nog i dag säga att det var väl att hon inte gjorde det. Kommittén kunde ju inte ana vad politiker i Stockholm kunde komma på när det gäller att ställa till det. Hembudstvånget presenteras ibland som om föreningarna skulle få frihet att ha prisregler. Det är en missvisande beskrivning. Den friheten har föreningarna redan i dag, men beslut måste fattas i enlighet med interndemokratiska regler. Medlemmarna fattar själva besluten. Ett avskaffande av 11 a § leder till något helt annat, nämligen fritt fram för kommunerna att tvinga fram kontorsbildade föreningar där stadgarna i viktiga avseenden aldrig kan ändras av medlemmarna, och där interndemokratin för all framtid är avskaffad i viktiga frågor. De kommunala försöken att bestämma stadgarna i bostadsrättsföreningarna innebär ett hot, Hans Gustafsson, inte bara mot de enskilda bostadsrättsföreningarna utan också mot den s.k. rikskooperationens oberoende. Hembudet är rätten för kommunen, men blir ett tvång för den enskilde. När det gäller frågan om man fördärvar möjligheterna för bostadsrätten kan vi bara ta och titta på vad lagutskottet sade när vi fattade beslut om de här ändringarna av bostadsrättslagen för ungefär ett år sedan här i kammaren. Lagutskottet ville då understryka att bostadsrätten som upplåtelseform i avsevärd mån påverkas negativt om bostadsrättsföreningar får möjligheter att införa klausuler om hembudsskyldighet eller därmed jämförbara föreskrifter. Det hade varit roligt om jag hade fått en kommentar till Stockholmsfallet. Nu tillsätter bostadsministern en utredning. Man kan säga mycket om avsikten med det och nödvändigheten av det. Socialdemokraterna gjorde nyligen ett stort nummer av att de slaktade utredningar som tidigare regeringar hade tillsatt. När det gäller en del av dem kan man beklaga att de försvann, t.ex. stadsförnyelsekommittén. I stället tillsatte man under buller och bång bostadskommittén, där man samlade allt. Vad har den aviserade kommittén för syfte, Hans Gustafsson? Skall den göra det möjligt för bostadsministern att acceptera bl.a. det som Mats Hulth i Stockholm lanserar? Kan bostadsministern acceptera vitesklausuler? Skall börsbolag ha möjlighet att tillsammans med kommuner skaffa sig ett inflytande över kooperativa föreningars stadgar? Här står bl.a. börsbolag och kommuner mot bostadsrättsinnehavare.

Herr talman! Vi har nu fått klart för oss att de här åtgärderna är föranledda av de höga priserna på bostadsrättslägenheter i Stockholms innerstad. De beror på det faktum att det är en begränsad marknad inom tullarna, och den kommer helt naturligt alltid att vara begränsad. Det är tydligen detta faktum som nu skall styra lagstiftningen för hela landet. I landet i övrigt har vi i dag ingen bostadsbrist. Vi har där en sjunkande prisnivå på bostadsrätter. På många håll —t.ex. på en del orter i mitt hemlän, Gävleborg — får man när man säljer bostadsrättslägenheter över huvud taget inte ut den insats som man en gång betalade, på grund av att det finns ett överskott på bostäder över huvud taget. Men de som drabbas av den situationen får ingen hjälp. De får ingen garanti för att ens få tillbaka den insats de en gång betalade. När jag använde liknelsen med människornas möjligheter att investera i bilar, båtar och videoapparater gjorde jag det enbart för att visa på att svensken i gemen kan göra en rimlig insats även när det gäller bostaden. Många gånger hävdas det från socialdemokratiskt håll att det bara är de penningstarka som har möjlighet att skaffa sig en bostadsrätt. En utredning som HSB gjorde här i Stockholm 1978 visade att det var ett genomsnitt av svenska folket som bodde i HSB:s bostadsrätter. Den spekulation som uppstått i Stockholms innerstad är naturligtvis ofrånkomlig när det är en stor efterfrågan och ett litet utbud. Jag håller med om att man naturligtvis skall titta noga på denna spekulation och vidta åtgärder mot den. Vi har där hävdat att det enda riktiga från samhällets sida är att införa en rimlig realisationsvinstbeskattning för dem som spekulerar i bostadsrätter. Men då skall vi också komma ihåg att det bara är 6 å 7 90 av bostadsrätterna i Stockholm som omsätts per år. Det helt övervägande antalet personer som köper en bostadsrättslägenhet gör det för att bo i den. Det är alltså faktum. Då finns det inte anledning att generellt vidta kraftfulla åtgärder; realisationsvinstbeskattningen är ett bra sätt att komma åt eventuell spekulation.

Herr talman! När det gäller hembud kontra prisregler för dem som har bestämmanderätten i föreningen försökte jag i mitt första inlägg förklara att jag inte är emot detta. Men hembudsskyldigheten, alltså ett ”tullande” på 11 a §, är vi principiellt emot i folkpartiet. Tillåter man en endaste liten lucka där, släpper man fram t.ex. Värmdömodellen eller Skarpnäcksmodellen — det som jag tagit upp i min fråga, dvs. vetorätt för kommunerna mot vissa stadgeändringar och vite i stadgeändringar. Det är fråga om att inte ge kommunerna makt över, som här är fallet, kooperationerna. Grunden för kooperationen är att man bestämmer själv. Gör man inte det är kooperationen en utväxt på den offentliga sektorn. Jag tror att vi kan vara eniga om att det är en illusion att priskontrollen av bostadsrätter skulle göra sådana lägenheter mer tillgängliga. Om kommuner tvingar fram konstgjort låga priser i en del nybyggda lägenheter gör det inte andra lägenheter mer tillgängliga — snarare skulle det minska tillgången på bostadsrättslägenheter. Nej, bostadsministern, att omvandla och bygga nytt är den väg som vi har talat för från folkpartiet. Att man sedan ordnar möjlighet för kommunalborgen vid köp, alltså inte bara vid ombildande utan också vid köp av bostadsrätten, och kanske ger ungdomar möjlighet att bospara tror jag är de rätta vägarna, inte några nya kontroller.
Herr talman! Bostadsministern och jag är nu överens på några viktiga punkter, nämligen att problemet är lokaliserat till Stockholm och främst till dess innerstad. Men då är det litet underligt när man hör bostadsministern säga att det här systemet skall tillämpas på nya bostadsrätter, de gamla skall gå fria. Mig veterligt byggs det utomordentligt litet i Stockholms innerstad. Det äri de gamla, redan befintliga bostadsrätterna som eventuell spekulation förekommer. Jag förstår inte varför inte en riktigt utformad realisationsvinstbeskattning skulle kunna suga upp de oskäliga vinster som uppkommer i några få fall. Som jag har påpekat är det i det helt övervägande antalet fall så att man skaffar sig bostadsrätten för att bo där, inte för att spekulera. När bostadsministern närmare studerat frågan, som han säger att han nu skall göra, tror jag att vi kan hitta en annan lösning än den som först föresvävade bostadsministern.

Herr talman! Jag tycker att det är utmärkt av bostadsministern att tillsätta en utredning på det här området. Jag har under årens lopp väckt flera motioner i riksdagen, där jag tagit upp hembudet och sagt att en hembudsskyldighet bör finnas i kommuner där det förekommer problem. Jag har väckt förslag om priskontroll för att man skall kunna hålla tillbaka spekulationen i bostäder och bostadsrätter, och jag har motionsvägen ställt krav på införande av realisationsvinstbeskattning. Jag tror att det är en kombination som behövs för att vi skall få rätsida på en del av de avarter som förekommer på bostadsmarknaden, kanske framför allt i Stockholm. Jag blir lika överraskad varenda gång som ledamöter i riksdagen framträder som ett slags specialister på Stockholms bostadsmarknad. Bostadsmarknaden i Stockholm är ju mycket speciell, inte bara i vad avser Stockholms innerstad. Också i Stockholm närhet finns attraktiva områden, där det förekommer en mycket stark förmögenhetsökning inom bostadsägandet. Vad som uppenbarligen har retat Kerstin Ekman är det avtal som har träffats i Stockholm. Men den helt vanlige medborgaren kan fråga sig vad det är för märkvärdigt i att Stockholms kommun och en byggmästare som skall uppföra ett nytt område på en attraktiv plats i Stockholm, kommer fram till att det skall finnas en hembudsklausul i bostadsrättsföreningens stadgar? Om båda parter vill motverka spekulation i lägenheterna och alltså har samma intresse, bör de kunna sluta ett avtal, som de kan hålla sig till. Ingen annan har reagerat mot detta än Kerstin Ekman, som kommer från Göteborg och tillhör folkpartiet. Det är ju en ganska märklig reaktion. Kanske ännu märkligare är att Kerstin Ekman i sitt första inlägg säger att man inte skall tvinga folk till hembud. Inte en enda människa i vårt land tvingas ju att flytta in i en bostadsrättslägenhet. Man skulle vidare kunna tro att efter hand som debatten om hembudet fortskrider skulle all medlemstillströmning stanna av i en sådan organisation som det konsumentkooperativa HSB. Folk skulle då tveka inför att gå in i organisationen och där ställa sig i kö för att få en bostadsrättslägenhet. Men det intressanta är, herr talman, att förhållandet är det rakt motsatta. Aldrig tidigare har medlemstillströmningen till HSB varit så stor som nu. Det är en enorm anslutning av nya medlemmar, som ser bostadsrätt som den framtida boendeformen. Detta gäller alltså trots allt vad Kerstin Ekman och andra säger om en eventuell hembudsskyldighet i Stockholm. En eventuell hembudsskyldighet i Stockholm har bara ett syfte — att förhindra spekulation i bostadsrätter. Vad har folkpartiet för intresse av att stödja spekulanter i bostadsrätter? Kan det vara en partipolitisk linje att hävda i Sveriges riksdag?

Herr talman! Låt oss, bostadsminister Gustafsson, tala om hembudsskyldighet i den mening som jag har tagit upp den i frågan. Vad det egentligen gäller, säger bostadsministern, är ”rätt att lösa bostadsrätten”. Jag får inget svar på vad bostadsministern tycker om de här ideérna från Mats Hulth i Stockholm eller om — om jag skall tala för min egen hemkommun — det som har tagits upp i Göteborg. I det ena fallet gäller det vitesföreskrift om man ändrar stadgarna i bostadsrättsföreningen, i Göteborgsfallet vill man införa Värmdömodellen, dvs. vetorätt för kommunen och föreningens medlemmar att göra stadgeändringar. Det är detta frågan gäller, och det borde Oskar Lindkvist också ha med i sin replik till mig. Jag tycker det är underligt, Oskar Lindkvist, att säga att inga har reagerat mot detta. Då läser Oskar Lindkvist inte tidningarna, men det gör jag. Man har i Stockholmsfallet sagt att när de blivande bostadsrättsinnehavarna flyttar in kommer de att upptäcka att kommunen och byggherren har fått rätt att genom vitesföreskrifter stoppa en stadgeändring. Det är underligt att den som har jobbat med kooperation inte reagerar mot sådana inskränkningar i föreningars självbestämmanderätt. I detta fall är det Stockholms kommun som kan föreskriva saker och ting. Vi kan gå vidare: Skall energiverket kunna motsätta sig stadgeändringar för OK? Skall lantbruksstyrelsen kopplas in när det gäller LRF? Skall livsmedelsverket kopplas in när det gäller Konsums stadgar? Frågan om hembud gäller rätten för kommunen att bestämma över föreningens stadgar och medlemmar.

Herr talman! Kerstin Ekman sade att hon läser tidningar. Det hedrar henne naturligtvis. När det gäller hembudsskyldigheten läser hon speciellt Svenska Dagbladet. Jag tillhör dem som inte tar minsta intryck av Svenska Dagbladets politiska kungörelser. Skulle man hämta sina uppfattningar där, skulle man anse att allt är bra även om det sker mycken spekulation på bostadsmarknaden. Mina erfarenheter av bostadsrätten har jag faktiskt fått under mitt riksdagsarbete och under min långa tid som anställd i Hyresgästernas riksförbund. Nu säger Kerstin Ekman i sitt senaste inlägg att det här är någonting som motverkar kooperationen, och jag räknade med att det yttrandet skulle komma. Då är det bra att veta att HSB har infört en treårsregel som innebär — och det gäller de senaste årens produktion — att den som flyttar in i en HSB-lägenhet godtar att om avflyttning sker inom en treårsperiod, så skall priset vid avflyttningen beräknas enligt en viss beräkningsklausul. Medlemmarna och HSB:s riksförbund är överens om att detta är ett bra sätt att motverka spekulation i bostadsrätter. Så Kerstin Ekman och Svenska Dagbladet blir allt ensammare om att slåss emot hembudet i den utformning som, tycker jag, Hans Gustafsson alldeles riktigt gav uttryck för när han sade att man skall lägga beslutet där medlemmarna finns — alltså en föreningsstyrd beslutsverksamhet över bostadsrätten. Jag tycker, herr talman, med förlov sagt att bostadsrätten är en alldeles för fin demokratisk boendeform, den kanske bästa vi har på svensk bostadsmarknad, för att vara förbehållen några få som har mycket gott om pengar. Detta skall vara en möjlighet för alla medborgare som vill lösa sin bostadsfråga med bostadsrätt.
Herr talman! Vilka tidningar jag läser och inte läser är kanske ointressant för kammaren, men jag kan nämna att jag har läst bl.a. Göteborgs-Posten — apropå detta att vi skall tala för våra hemkommuner. Det är alltså inte bara en tidning som skrivit om det här, utan det har stått i såväl Dagens Nyheter och Expressen som Göteborgs-Posten om oron bland människor. Att ta upp vad HSB gjort och inte gjort tycker jag är fel när man diskuterar inskränkningar i kooperationens möjligheter att påverka sina egna medlemmars intressen. Det är ju tal om hembud som gör det möjligt för kommunen att påverka.
Herr talman! Nej, Kerstin Ekman, det är bra att man har erfarenheter att jämföra med när man diskuterar ett eventuellt hembud till kommunen. Om man följt debatten mycket noga vet man ju att det är fråga om ett visst hembud inom det konsumentkooperativa HSB. Principen finns där, reglerna finns där, överenskommelsen är träffad. Om utformningen sedan skall bli den att det sker ett hembud till kommunen eller hembud exempelvis till det konsumentkooperativa HSB eller bostadsrättsföreningarna är någonting som jag utgår från att utredningen har i uppgift att försöka hitta en lösning på. Men det är inget fel, Kerstin Ekman, att man har erfarenheter att bygga på när man skall jämföra hur hembudet kan komma att spela in på bostadsrättsmarknaden.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

Men vad drar då bostadsministern för slutsatser av den tanken? Det är svårt att utläsa i detta svar. Däremot har vi under den senaste tiden fått en rad propåer från olika håll inom socialdemokratin om hur man har tänkt sig detta. Mats Hulth i Stockholm har tidigare figurerat här i debatten, och han kräver en småhusavgift. Det finns socialdemokratiska ledamöter här i kammaren som strax före jul väckte en motion där de krävde samma sak. Bostadsministern har själv i olika sammanhang sagt att småhusägarna måste vara med och betala. Men i detta svar får vi inte klarlagt om det skall bli en småhusavgift och hur den i så fall skall utformas. Vi kanske får klarhet i bostadsministerns nästa inlägg. Huvudprincipen måste vara att man skall ta fördelningspolitiska hänsyn när man utformar statsskatten och att varje bostad i princip måste bära sina egna kostnader. I annat fall manipulerar man hela bostadsmarknaden. Konsumenterna har ingen som helst möjlighet att få reda på de verkliga kostnaderna, och deras möjlighet att rationellt välja bostad försvinner helt och hållet. På samma sätt uppluckrar man kostnadsansvaret hos producenterna, vilket också den utredning visar som heter just Uppluckrat kostnadsansvar. Det blir alltså ett dyrt byggande om vi har subventioner i alla ändar och ingen vet vad det hela kostar. Bostadsministern gör ett häpnadsväckande påstående i svaret. Han säger att de som har låga bostadskostnader och en hög bostadsstandard har möjlighet att subventionera andras boende. Vad vet bostadsministern egentligen om deras ekonomiska situation? Låt mig ta ett exempel, som jag tror kan komma att bli aktuellt. De som byggde ett litet småhus på 1930-, 1940 eller 1950-talet och som sedan har betalat av sitt hus, utan att få några subventioner alls eller mycket små subventioner av samhället, har i dag en låg boendekostnad. Det är alldeles riktigt. Men det är alltså fråga om äldre människor, kanske pensionärer med enbart folkpension och liten ATP. Vilka möjligheter har de att bidra till andras boendekostnader genom en ökad eller ny skatt? Ett annat fall gäller den som har en hög standard i sitt boende och som har valt det. Är det säkert att han för den skull orkar med att ta ytterligare en pålaga? Eller skall han bli tvungen att flytta? Det går naturligtvis aldrig att på dessa båda grunder fastställa vem som har möjlighet att bidra till det gemensamma i samhället. Här måste vi föra utjämningspolitiken via de vanliga skattereglerna, inte via pålagor som slår blint och utan hänsyn till hur förhållandena är för den ena eller den andra familjen. Är det riktigt att bostadsministern och departementet funderar på att införa en småhusavgift eller — som jag vill kalla det — en småhusskatt? Nr 90 Hur är den i så fall tänkt att utformas? Är det den modell som Fredagen den presenterades i en motion före jul av två socialdemokrater man tänker 4 mars 1983 använda? Jag och väldigt många med mig skulle vilja ha ett klart svar på dessa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

Bostadsministern konstaterar i svaret att de som har låga bostadskostnader har de bästa möjligheterna att bära större bördor. Dessa människor finns både bland småhusägare och bland bostadsrättshavare och hyresgäster, understryker bostadsministern. Men om det skall finnas någon grund för det konstaterandet, avvisa då tanken på specialavgifter som riktar sig mot endast en av dessa tre besittningsformer! De beskattningsinstrument som redan finns är tillräckliga, herr bostadsminister. Det gäller att avväga de skatter som redan utgår så att de ger en rimlig fördelning av avgifterna mellan bostäder av olika ålder och storlek och mellan olika besittningsformer. Vi bör inte införa några nya beskattningsformer, utan vi skall se till att den beskattning som finns utformas så, att det fördelningspolitiska resultatet blir rimligt. Men i den avvägningen handlar det inte enbart om skatter och avgifter, utan i den skall vägas in också de direkta bostadsbidragen och räntesubventionerna, som bostadskommittén skall se över. Ge ett klart besked till landets villaägare om att någon straffbeskattning för att de valt att placera sitt sparande i ett bra familjeboende inte skall införas! Oroa inte ständigt med propåer om nya avgifter och nya skatter! Sveriges problem är sannerligen inte att vi har för få skatter och avgifter — det räcker med de instrument som finns. Diskutera hur man skall fördela skattetrycket rimligt!

Herr talman! Bostadsministern ondgör sig över att vi ställer frågor i förtid, dvs. innan utredningar är färdiga med sina betänkanden, speciellt utredningar som vi själva sitter i. Men det är ju inte det som är anledningen till frågorna, utan anledningen är de propåer som kommit från bostadsministern och honom närstående personer och som har oroat folk för vad som kommer att hända. Det enda konkreta i svaret är ju dessutom att bostadsministern säger att det kan bli fråga om temporära åtgärder innan utredningsarbetet är färdigt. Därför tycker jag att det finns helt legala skäl att ha den här debatten, speciellt som vi vet att det är en mycket stor oro ute i landet på grund av vad som förekommit i massmedia och på grund av de uttalanden som gjorts på dessa områden under den senaste tiden. Det är bara så. Jag kan försäkra bostadsministern att jag under mina sju år i riksdagen inte fått så många brev och telefonsamtal som jag fått sedan jag ställde den här interpellationen och den här diskussionen kommit i gång. Det här är frågor som verkligen rör sig. Lyssna på rörelsen, för nu rör det sig ute i landet, Hans Gustafsson. Vi får inte några klara besked. Tack och lov för det, kanske man skall säga; det kanske inte blir så tokigt som det har antytts från socialdemokraterna. Men om man skulle införa en avgift på småhus efter den modell som fanns i den socialdemokratiska motionen före jul, kan jag peka på vilka orimligheter som blir följden. Bl. a. kan vi direkt säga att de människor som byggde eller på annat sätt skaffade sig ett småhus på 30-, 40 eller 50-talen och som betalt sina lån och gjort rätt för sig utan att få några samhälleliga subventioner är de som i första hand kommer att drabbas. Det är helt klart. Sedan säger bostadsministern i sitt svar någonting som jag också tycker är häpnadsväckande. Han börjar direkt med att säga: ”Det är främmande för mig att ställa småhusägare i ett motsatsförhållande till andra grupper av boende”. Ja, men ett förslag om en småhusavgift innebär ju precis detta. När småhusägaren har varit ute och skottat snö, klippt gräsmattan och rensat rabatter, skall han sedan gå in och betala en avgift för att grannen som bor i hyreshuset skall få en något lägre hyra. Det är ju innebörden av detta. Kan man tänka sig något bättre sätt att ställa två grupper på bostadsmarknaden mot varandra?

Herr talman! Vi kan fortsätta att fråga varandra och inte svara på frågorna. Men jag tycker att det här är en viss skillnad på frågorna. De frågor som jag ville ha svar på tycker jag att man skulle kunna lämna ett svar på. Min första fråga var: Vad anser bostadsministern om Mats Hulths idéer i Stockholms kommun? Den frågan kom bostadsministern tillbaka till nu. Jag tycker att man här borde kunna få veta bostadsministerns åsikt. I anslutning till interpellationen av Rolf Dahlberg var frågan: Blir det någon avgift eller blir det inte någon avgift? Den frågan kan man väl svara ja eller nej på. Detta är helt andra frågor än de som gäller hur man skall fördela bostadssubventionerna som bostadskommittén har fått i uppdrag att utreda. I den utredningen sitter Rolf Dahlberg och jag med, och där skall vi arbeta med den frågan. Vi kommer att lämna svar på hur vi skall ställa oss till frågan om kvadratmeterpriset för villaägarna. Det är en alltför komplicerad fråga att svara direkt på. Det bostadssubventionssystem som vi har är någonting som vi skall utreda.

Herr talman! Bostadsministern började med att säga att om man uraktlåter att redovisa motiven för en åtgärd, då får man ingen förståelse hos människorna, utan de reagerar negativt. Ja, det är en svidande kritik mot Mats Hulth i Stockholm och socialdemokratiska motionärer i den här kammaren. Det är ju enbart från det hållet som den här frågan har. diskuterats. Ingen annan har haft någon tanke på att införa någon småhusavgift. Men den kritiken kan alltså riktas inåt mot partiet. Jag hann i mitt förra anförande inte svara på Hans Gustafssons fråga om kapitalkostnaderna, men jag vill gärna göra det. Vår uppfattning är att det skall råda neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Och jag tror att det är alldeles riktigt, som Hans Gustafsson säger, att hög inflation, hög ränta och även den avdragsmöjlighet som funnits har gjort att det finns eller har funnits en skillnad. Men nu begränsas ju avdragsrätten, och då minskar snabbt fördelen med denna. Samtidigt skall vi komma ihåg att vi när det gäller räntesubventionerna har tagit hänsyn till avdragsrätten genom att ge småhusägarna räntesubventioner i bara åtta nio år och låtit dem starta med en ränta på 5-5,5 20, medan däremot flerfamiljshusen har startat med 3 26 i garanterad ränta. Vi har alltså försökt ta vissa hänsyn, men jag tror att detta i vissa fall något har slagit fel. Vi skall också komma ihåg ett annat fenomen, som är ganska märkligt: byggkostnaderna för flerfamiljshus är i dag avsevärt högre än för motsvarande yta i småhus. Det är egentligen inte logiskt och riktigt, eftersom byggande stor skala borde ge rationaliseringsvinster. Men så är tydligen inte fallet. Och det är också något som man skall väga in. Vad är orsaken till detta? Är det vad jag tidigare pekade på, den bristande känslan för kostnader i produktionsledet, genom att man får en total belåning på hela produktionskostnaden? Jag träffade häromdagen en pensionerad länsbostadsdirektör som påstod att just detta var den stora faran med att ge belåning upp till hela produktionskostnaden, eftersom det inte blir någon press på kostnaderna.

Herr talman! Får jag först ta upp en sak som bostadsministern frågade om i förra inlägget, men som jag av tidsskäl inte hann med, nämligen att jag sade att boendet i princip måste betala sina kostnader. Det sade jag, och det menade jag. Det är alltså den princip man skall ha. Att vi sedan på olika sätt från samhällets sida vill underlätta för människorna att få tag på en rimlig och riktig bostad är en princip som vi också är överens om. Men för att man inte skall så att säga tappa hela kostnadsbilden, måste man ha någorlunda klara bestämmelser, så att det finns en möjlighet för konsumenten och för producenten att se hur stor kostnaden är. Det var det jag sade, och det behöver inte misstolkas. Får jag, herr talman, avsluta med att säga att bostadsministern nu i lugn och ro kan fundera på detta. Jag lovar bostadsministern att jag icke skall störa det lugnet och den ron i fortsättningen. Ta tid på er, ta det lugnt och ha det fridfullt, så får vi se vad som händer.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit — och kommer att vidta — med anledning av att innehållet i den s.k. Castaingrapporten har kommit till regeringens kännedom. Jag har vid flera tillfällen redogjort för regeringens ståndpunkt när det gäller hanteringen av använt kärnbränsle. Vad som behövs är ett långsiktigt handlingsprogram, som ger en säker hantering av avfallet. Någon slutförvaring behöver inte ske före sekelskiftet. Det slutliga ställningstagandet bör baseras på egen långsiktig forskning och andra länders lika intensiva forskning under de närmaste tio åren. Det finns därför inte anledning att nu fatta definitiva beslut om metoder för slutlig hantering av kärnkraftsavfallet. Regeringen vill vidare verka för att allt kärnavfall i världen blir förvarat på bästa möjliga sätt enligt kriterier som alla länder förbinder sig att uppfylla. Möjligheterna att förverkliga dessa strävanden är beskurna på grund av villkorslagen, som ledde till bindningarna till upparbetning när det gäller det kärnbränsle som har använts och används i de reaktorer för vilka det finns bindande avtal. Regeringen har dock vidtagit en rad åtgärder för att så långt möjligt skapa framtida handlingsfrihet. Regeringen avser sålunda att på grundval av atomlagstiftningskommitténs kommande betänkande lägga fram förslag till ny lagstiftning, som inte innebär någon bindning till en speciell hanteringsmetod för använt bränsle. En överenskommelse har träffats med den franska regeringen om att gemensamt studera frågor om plutoniumhantering och slutförvaring av kärnavfall. Riksdagspartierna har inbjudits till överläggningar om hanteringen av använt kärnbränsle. Det vore, enligt regeringens uppfattning, lyckligt om en bred parlamentarisk enighet kunde uppnås kring de principer för handläggning av avfallsfrågorna som jag har redovisat. Det är mot denna bakgrund som jag vill bedöma nya forskningsoch utredningsresultat på avfallsområdet. Den franska Castaingkommittén har granskat kärnbränslecykelns slutsteg och nyligen lagt fram en rapport om sitt arbete. Rapporten innehåller rekommendationer om hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle m.m. och om forskning och utveckling på detta område. I rapporten finns en redovisning av sådan hantering som är aktuell i Frankrike. Inriktningen av forskningsoch utvecklingsarbetet och förutsättningarna för slutförvaring är inte helt desamma i Frankrike och i vårt land. Innehållet i Castaingrapporten kom till regeringens kännedom kort efter det att rapporten hade offentliggjorts i Frankrike. För min del har jag funnit att flera av de sammanfattande rekommendationerna i rapporten ligger i linje med den inställning som den svenska regeringen har och som jag inledningsvis har redogjort för. Det gäller bl.a. forskningen om avfallets egenskaper och utvecklingen av olika hanteringsmetoder. Castaingkommitténs uttalanden om den långsiktiga hanteringen hos slutförvar för radioaktivt avfall uppfattar jag som en uppmaning att genom fortsatt forskning besvara återstående frågor om de olika inneslutningarnas funktion och samverkan i ett slutförvar för använt kärnbränsle. Denna inställning till hanteringen av kärnkraftsavfall ligger väl i linje med det handlingsprogram som regeringen avser att driva.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dahl för svaret på min interpellation. Jag tycker inte att svaret riktigt tar upp den frågeställning som jag behandlar i min interpellation. Därför skall jag repetera litet grand. Det går kanske att få ytterligare preciseringar i den fortsatta diskussionen. 1979 godkändes tre kärnkraftverk enligt villkorslagen. Det innebär att den dåvarande folkpartiregeringen ansåg att man hade kommit fram till en metod för helt säker förvaring av högaktivt avfall. Vi kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur pass säker den här metoden var och hur man skall tolka begreppet helt säker förvaring. Men så mycket bör väl ändå vara klart som att man vid den tiden med tillgänglig expertis uppenbarligen gjorde bedömningen att man hade en förvaringsmetod som fyllde högt ställda säkerhetskrav. Såvitt jag lekmannamässigt kan bedöma tycks den franska Castaingrapporten i ganska stor utsträckning underkänna den typ av förvaring som man diskuterade 1979, dvs. KBS-1-projektet. Enligt Castaingrapporten är det stor sannolikhet för att den här metoden inte fyller kravet på en helt säker förvaring och knappast ens fyller kravet på en säker förvaring. Det här är naturligtvis en oroväckande situation. Grundtanken i villkorslagen var att man inte skall få sätta i gång en kärnkraftsverksamhet och börja producera en mängd högaktivt avfall utan att veta vad man skall göra med detta avfall och utan att veta att man kan hantera avfallet på ett säkert sätt. Nu framhåller statsrådet att det kommer en ny lagstiftning, men jag tillåter mig förmoda att denna kommer att bygga på samma grundtanke, dvs. att man skall veta hur man skall hantera detta ändå mycket farliga och besvärliga avfall på ett säkert sätt, innan man sätter i gång och skapar det. Även om man inte binder sig för att slutgiltigt använda just den ifrågavarande metoden, skall man veta att det finns möjligheter att hantera avfallet på ett säkert sätt. Den förutsättningen utgår jag från kommer att finnas kvar även i den nya lagstiftningen. Det är härvidlag Castaingrapporten inger oro, eftersom den tyder på att de metoder som man hittills har prövat inte fyller kraven, att de här kärnkraftverken har fått ett drifttillstånd på så att säga felaktiga grunder och att beslutsmaterialet 1978 och 1979 var otillfredsställande, även om det då bedömdes som tillfredsställande. Den här bakgrunden skisserade jag i min interpellation och efterlyste regeringens åtgärder. Kommer man för svenskt vidkommande att göra någon utvärdering av Castaingrapporten — eller har man gjort det — för att bedöma i vilken mån dess slutsatser är relevanta för oss? Det antyds i interpellationssvaret att det skulle föreligga en skillnad. Frågan är: Hur betydelsefull är i så fall den skillnaden? Om nya forskningsrön ger vid handen att de förvaringsmetoder som man hittills diskuterat inte fyller högt ställda säkerhetskrav — vilka slutsatser skall man då dra för de kärnkraftverk som har tagits i drift under förutsättningen att säkerhetskraven när det gäller avfallshanteringen var uppfyllda? Detta är vad jag i min interpellation efterlyste besked om. Dessa frågeställningar berörs egentligen inte i interpellationssvaret, men jag hoppas att statsrådet Dahl återkommer till dem.
Herr talman! Jag vill först påminna Pär Granstedt om att den fråga som ställdes var vilka åtgärder jag har vidtagit.

De visar att de åtgärder var riktiga som vi vidtog omedelbart efter regeringsskiftet och som vi nu i gott samförstånd med de Övriga partierna — också i fortsättningen, hoppas jag — driver i de partiöverläggningar vi har inbjudit till och som pågår. Jag vill också göra ett par kommentarer när det gäller bakgrunden. Den som tecknas i Pär Granstedts interpellation är delvis missvisande.

Så står det i beslutet. Detta är bakgrunden till att vi befinner oss i den mycket besvärliga situation som vi nu hamnat i. Vi har aldrig gjort en sådan bedömning. Vi har sagt att det inte finns någon grund för att i dag göra uttalanden om en helt säker slutförvaring. Vi har sagt att den metod man bör välja när det gäller hanteringen av det utbrända bränslet är mellanlagring, intensiv forskning och senare definitivt val av slutförvaringsmetod. Vi har också pekat på direktförvarsmetoden som den man bör välja, och motsatt oss upparbetning, även utomlands. Det är vad vi har gjort. På punkt efter punkt innebär Castaingrapporten instämmanden i våra synpunkter. De åtta huvudpunkterna är för det första att forskning bör genomföras för att man skall få kunskap om avfallets egenskaper och möjligheter att förvara i djupt liggande bergrum. Vi bör inte nu genomföra någon deponering eller fatta beslut som är oåterkalleliga. Det är ju den nuvarande regeringens ståndpunkt. För det andra bör man inte tillåta en strålningsnivå från avfallsföring som är högre än den som kan förekomma naturligt. För det tredje bör de nu tillkommande anläggningarna vid La Hague förses med teknik för effektiv kompaktering och inkapsling av avfallet. Det stämmer överens med de krav på studier av avfallsspecifikationerna innan vi ger tillstånd att gå vidare med upparbetning som den nuvarande regeringen har infört i utförselbeslutet, men som tidigare regeringar inte brydde sig om. ä För det fjärde bör man utveckla avancerade upparbetningsmetoder. Det är ju inte aktuellt för Sveriges del med den inställning som vi har. För det femte bör man skapa handlingsfrihet beträffande slutdeponering genom att driva utvecklingsarbetet för olika förvaringsmetoder vidare. Det Nr 90 är ju precis de krav som vi hela tiden har drivit. Fredagen den För det sjätte bör man låta en fristående men allsidigt sammansatt grupp 4 mars 1983 utarbeta en plan för forskning och utveckling i fråga om avfallshantering. Det är ju vår linje. Om slutförvaring För det sjunde bör man eftersträva brett deltagande från forskarsamhället — en av radioaktivt för att arbeta med problemen kring avfallshanteringen. Det är vår linje. avfall För det åttonde bör man eftersträva att så långt möjligt offentliggöra fakta kring säkerheten i hantering av använt bränsle. Det är vår linje. Nu vill jag säga, Pär Granstedt, att vi omedelbart efter regeringsskiftet tog initiativ för att driva en sådan här linje. I samband med utförselbeslutet, vilket vi försåg med en rad villkor i linje med den här strategin, inbjöd vi de andra partierna till överläggningar. Den första överläggningen har ägt rum. Vi har haft en mycket noggrann genomgång av de här frågorna. Vi har bestämt tid för ytterligare överläggningar i vår, för att bl.a. diskutera hur vi bör gå vidare med lagstiftningsarbetet enligt de riktlinjer jag här har redogjort för och som bestyrks av Castaingrapporten. Vid ett av de sammanträdena, det nästföljande, kommer det bl.a. att lämnas en redovisning av såväl atomlagstiftningskommitténs betänkande som Castaingrapporten. Jag vill säga att jag är mycket glad över att de diskussioner som förts hittills ide här överläggningarna har varit konstruktiva och visat på en god vilja från alla parter att medverka till ett gott resultat. Det är i den andan vi bör fortsätta att arbeta.

Herr talman! Med smärta konstaterar jag att jag tycks vara pedagogiskt mycket obegåvad. Jag har tagit upp en problemställning i min interpellation och försökt beskriva den relativt utförligt. Jag har repeterat den muntligt här i talarstolen och ändå lyckas jag inte få energiministern att diskutera den problemställning som min fråga gäller. Hon envisas med att diskutera andra frågor. När det gäller frågan om upparbetningen och de framtida hanteringarna av avfallet har jag redan haft förmånen att i en interpellationsdebatt ganska utförligt få diskutera dessa frågor med Birgitta Dahl. Jag har inte upprepat den frågan här utan tagit upp en annan. Jag tvingas dock — både med hänsyn tillinterpellationssvaret och det som Birgitta Dahl sade senast — påminna om att villkorslagen inte stipulerar någon viss förvaringsmetod. Det är en villolära som Birgitta Dahl sprider vitt och brett. Men jag trodde att vi i den förra debatten blev eniga om att villkorslagen inte binder oss till en viss upparbetningsmetod. Att kärnkraftsföretagen sedan var så ivriga att snabbt få drifttillstånd att de forcerade sin utveckling är en sak, men det kan man alltså inte skylla på villkorslagen. Villkorslagens syfte är att skapa garantier för att innan man tar kärnkraftverk i drift och börjar producera kärnkraftsavfall, med alla de obehagliga egenskaper som vi bägge mycket väl känner till, skall man veta vad man skall göra av det. Man skall veta att man kan ta 57 hand om avfallet på ett säkert sätt. Det är vad villkorslagen stipulerar. Jag måste säga att det är ett mycket rimligt krav. Det är ett krav som vi också försöker ställa på andra miljöområden: innan man skapar skadliga produkter i kommersiellt syfte skall man visa att man kan ta hand om avfallet på ett säkert sätt. När man gav tillstånd att starta de här tre reaktorerna enligt villkorslagen gjorde man uppenbarligen, med tillgång till den expertis som fanns, den bedömningen att det fanns en metod som innebar en säker förvaring. Det finns ingenting i villkorslagen som säger att man sedan är piskad att använda just den metoden. Även villkorslagen lämnar möjligheter öppna att vidareutveckla och förbättra metoden till dess att den verkliga slutförvaringen skall ske. Villkorslagen stipulerar att man måste visa att det är möjligt att hantera avfallet på ett säkert sätt. Man skall visa hur och var förvaringen skall ske. Beträffande dessa tre reaktorer gav man uppenbarligen drifttillstånd på grund av att man hade uppfattningen, baserad på den vid den tidpunkten tillgängliga expertisen och kunskapen, att det fanns en säker metod. Castaingrapporten säger nu att den här metoden av allt att döma inte är säker. Det finns i varje fall inga belägg för att den skulle vara säker, om det nu kan bedömas vara fråga om samma metod. I så fall har de här kärnkraftverken fått lov att starta på felaktiga grunder, utifrån en felaktig bedömning av metoden. Detta bör man i så fall ta väldigt allvarligt på. Nu skall lagstiftningen ändras. Jag vågar ändå tro att även den nya lagen kommer att ha den grundtanken att man, innan man får starta kärnkraftverk, måste kunna visa att det är möjligt att hantera avfall på ett säkert sätt. Det kan väl inte vara Birgitta Dahls avsikt att gå ifrån den grundtanken och säga: Nej, här skall man starta kärnkraftverk utan att man kan visa att man klarar avfallsfrågan i framtiden. Det är viktigt att se skillnaden mellan att å ena sidan visa att det är möjligt att klara avfallsfrågan på ett säkert sätt och att å andra sidan binda sig vid en viss metod som man skall använda i framtiden. Även om det kan vara en bra metod är det klart att man hela tiden kan vidareutveckla den och göra den bättre. Det är möjligt enligt villkorslagen, och jag antar att det kommer att vara möjligt även enligt den nya lagen. Detta innebär alltså att vi hittills haft, och jag hoppas att vi kommer att ha, en grundfilosofi när det gäller de här frågorna som säger att man inte skall få börja producera radioaktivt avfall innan man åtminstone vet att det är möjligt att ta hand om det på ett säkert sätt. När det gäller de här reaktorerna är det uppenbarligen risk för att den metod man visat inte fyller kraven, att den inte innebär en säker förvaring. Det är detta man borde ha utvärderat och sett på vilka slutsatser man kan dra. Det vore värdefullt att nu få en kommentar av energiministern.

Herr talman! Jag har aldrig hävdat att villkorslagen inte lämnar två möjligheter öppna.

Därefter har man också vid en rad tillfällen under de senaste sex åren då vi har haft borgerliga regeringar — också regeringar där centern har deltagit — givit tillstånd till utförsel och upparbetning av använt bränsle, utan att till detta koppla några av de krav som vi har ställt. Vi har ju hela tiden ansett att detta har varit en mycket bekymmersam och otillräcklig metod. Vi har inte velat ha upparbetning. Vi har nu alltså krävt att man innan man går vidare måste klarlägga alla de frågor som inte är färdigbehandlade och som det också pekas på i Castaingrapporten. Jag vill dock understryka att denna framlades långt efter det att vi hade tagit upp dessa spörsmål. Det gäller frågorna om plutoniumhanteringen och avfallshanteringen, hur avfallet skall inneslutas, i vilken form det skall förvaras och hur det skall slutförvaras.

Hade vi inte haft den inställningen, skulle vi inte ha ställt oss bakom det alternativ som vi stod för i folkomröstningen och som svenska folket nu har givit sitt stöd.

Självfallet är det vår avsikt att den nya lagstiftningen skall bli bättre ur säkerhetsoch avfallshanteringssynpunkt än vad den nuvarande lagstiftningen är. Det har visat sig att man i samband med denna lagstiftning har forcerat fram beslut om dåliga lösningar när det gäller avfallshanteringen, vilka vi nu arbetar för att ta oss ur. Dess bättre är det bara 10 96 av det svenska bränslet som är bundet i de metoder som drevs fram under de borgerliga regeringarnas tid, medan vi har full handlingsfrihet för 90 26. För 10 Yo skall vi eftersträva att skapa säkerhet mot alla de risker som vi oroar oss för, från kärnvapenspridning till att vi inte kommer att hinna tillfredsställa metoder för slutförvaring. Om vi inte hade fått besked, framför allt från forskarsamhället, om att man anser att slutförvaringsmetoderna kan lösas, hade vi över huvud taget aldrig sagt att vi ville använda kärnkraften som energikälla. Vi har dock motsatt oss — och riktigheten häri bekräftas av Castaingrapporten — att man nu slutligt skall binda sig. Det är bl.a. av det skälet som vi nu vill gå vidare med en förbättrad lagstiftning. Den slutsats som man kan dra av Castaingrapporten är inte att de metoder som hittills använts slutligt underkänns, utan att rapporten pekar på precis de problem som också vi har uppmärksammat. Framför allt rekommenderar den just den strategi som vi står för och som vi avser att låta prägla den kommande lagstiftningen, nämligen fortsatt intensivt arbete för att man skall få fram bättre metoder.

Herr talman! Så småningom får jag väl ge upp — det tycks vara omöjligt att få energiministern att diskutera det som jag har tagit upp i min interpellation och i två anföranden, nämligen problemet med de tillstånd som redan är givna. Låt mig först kommentera antalet. Barsebäck 2 fick alltså inte tillstånd enligt villkorslagen. För det kärnkraftverket gäller specialregler. Vi kanske då kan kompromissa om att det är fyra kärnkraftverk som har fått tillstånd enligt villkorslagen. Men det är en detalj i sammanhanget. Jag måste först klargöra att villkorslagen inte binder oss vid något alternativ. Jag förstår att man, i alla de svårigheter som man kan uppleva som energiminister, har ett starkt behov av att lägga en tung skuldbörda på sina föregångare. Men faktum är att anledningen till att beslut om upparbetning forcerades fram var kärnkraftsindustrins iver att få dessa tillstånd. Att man valde upparbetningsalternativet berodde inte på några uppmaningar från regeringen. Jag vet att man tvärtom från regeringen fick rådet att söka enligt bägge alternativen. Det förekom alltså inga uppmaningar från den dåvarande regeringen att kärnkraftsindustrin skulle inrikta sig enbart på upparbetning. Förklaringen till att man ändå gjorde det är väldigt enkel: det var den metod som vid den tidpunkten ansågs vara enklast för att uppfylla kraven. Det ställs större krav på säkerhetsåtgärder i slutförvaringen om man icke har upparbetat avfall. Det är där ansvaret ligger. Men detta har vi diskuterat i omgångar tidigare, så varför fortsätta och envisas med att driva den här linjen? Det intressanta är ju vilka slutsatser vi skall dra nu. Den frågeställning som jag har tagit upp är: Vilka slutsatser skall vi dra när det gäller de kärnkraftverk som redan har fått tillstånd, när Castaingrapporten nu tydligen underkänner grunden för de tillstånden? Där kommer vi tillbaka till kärnfrågan: Vilken utgångspunkt skall man ha? Skall man vidhålla de krav som ligger i villkorslagen och som jag har förutsatt kommer att ställas också i den nya lagen, att man innan man får börja producera högaktivt avfall skall kunna visa att det finns en metod som fyller högt ställda säkerhetskrav när det gäller att hantera detta avfall — inte för att binda sig för att sedan använda den metoden men med möjlighet att göra den bättre framöver? Eller skall man nöja sig med det som Birgitta Dahl talade om i sitt senaste anförande, nämligen att man skall ha något slags försäkringar om att det kommer att gå att finna en sådan metod? Det vore ett allvarligt steg tillbaka i säkerhetstänkande. Att säga att ”det kommer att gå att finna” är ju bara en profetisk utsaga, en gissning som kan vara kvalificerad men trots allt bara är en gissning. Alla uttalanden om framtiden har en osäkerhet i sig. Bedömningarna kan slå fel. Det skulle vara intressant att få ett klart besked: Kommer den nya regeringen att gå ifrån grundtanken att man, innan man får starta kärnkraftverk, skall kunna visa att det med nu känd teknik är möjligt att hantera avfallet på ett säkert sätt? Eller kommer man att säga att nu skall man få starta kärnkraftverk utan att det finns någon teknik framme som fyller högt ställda säkerhetskrav när det gäller avfallshanteringen? Det vore i så fall mycket allvarligt och oroväckande. Sedan har vi frågan om statsrådet och regeringen är beredda att göra en utvärdering av Castaingrapportens bedömningar, med tanke på den metod på basis av vilken man har gett de här kärnkraftverken tillstånd. Om man finner att tillstånden vilar på osäkra grunder blir frågan om man är beredd att undersöka vilka slutsatser man bör dra för de här kärnkraftverkens vidkommande. Är man det, eller är man det inte?
Herr talman! Pär Granstedt verkar ha skruvat ner hörapparaten, åtminstone mentalt och intellektuellt, och det är inte första gången jag har anledning att konstatera detta. Först måste jag rätta Pär Granstedt på en mycket viktig punkt. Det förvånar mig att han inte känner till vad det här är fråga om. Barsebäck fick ju fortsatt drifttillstånd enligt en specialbestämmelse, inskriven i villkorslagen. Jag kommer inte ihåg om det var 2 § eller 3 §, men det förhåller sig på det viset. För det andra, ännu en gång, det avgörande steget togs ju av de regeringar som gav tillstånd enligt upparbetningsalternativet, trots att det fanns ett annat alternativ. Ansvaret härför kan man aldrig skylla på någon annan, aldrig. Dessutom gav man ju utförseltillstånd, för att inte tala om att man har stiftat den här lagen och givit laddningstillstånd utan att ta upp de centrala frågor som vi nu diskuterar och som också berörs i Castaingrapporten. Det var närmast en barmhärtighetsgärning från min sida att inte gå ännu längre in på vilka slutsatser man skall dra av Castaingrapporten. I så fall skulle man finna att det i rapporten riktas en obarmhärtig kritik mot just de metoder för hantering av de här frågorna som de borgerliga regeringarna använde mellan 1976 och 1982. Det är på punkt efter punkt ett instämmande i vår strategi. Som Pär Granstedt förstår håller vi på och arbetar. Vi har tagit del av Castaingrapporten och utvärderat den, men vi är inte färdiga med det arbetet. De slutsatser jag nu för, som jag tror, fjärde gången redovisar är emellertid våra slutsatser. Jag tror inte att man kan komma fram till några andra. Det finns en sak som är direkt felaktig i det Pär Granstedt säger, vilket jag redan tidigare i dag påpekat, nämligen att Castaingrapporten slutgiltigt skulle underkänna någon metod, framför allt någon metod som är aktuell i Sverige. Man har pekat på vissa problem med slutförvaringen. Det gäller just de problem som vi hela tiden talat om. Vi har ju sagt att innan man uttalar att något är helt säkert — som ni har gjort — måste det här klaras ut. Visst måste man ange ett ansvarsfullt sätt att hantera avfallet. Detta är själva förutsättningen för att man skall kunna bedriva verksamhet på det här området, det skall självfallet återspeglas i all lagstiftning. Det här fanns f. ö. också med i atomenergilagen före villkorslagen. Det är en helt annan sak att på osakliga grunder påstå att man har funnit en metod som är helt säker, vilket är det ställningstagande som ni har gjort och som vi har kritiserat. Vi har alltså för vår del krävt ytterligare utvecklingsarbete och långt bättre metoder än dem som ni har godtagit som helt säkra. Jag vill också säga att Castaingrapporten handlar om slutförvarsmetoder som används i Frankrike. De barriärer som man där använder eller diskuterar för det förglasade avfallet är inte desamma som de som är aktuella iSverige. Dess bättre är det så att vi trots allt — det är riktigt — fortfarande har möjlighet att gå vidare på detta område och få fram bättre metoder än dem som ni har godtagit. Det är hela poängen. Jag tror inte att det lönar sig att jag flera gånger svarar på frågor av Pär Granstedt, förrän han behagar skruva upp hörapparaten och lyssna och tänka på vad han hör.
Herr talman! Birgitta Dahl väljer nu att gå till något slags personangrepp och ifrågasätta mitt mentala tillstånd. Jag tycker alltid att det är väldigt tråkigt när en debatt i en så viktig fråga urartar på det sättet. Jag skall försöka avstå från att själv delta i den typen av ordväxling och i stället återgå till sakfrågorna. Det är möjligt att denna regel, enligt vilken Barsebäck 2 startades, rent redaktionellt var inskriven i villkorslagen. Jag böjer mig här naturligtvis för energiministerns sakkunskap. Poängen var att det inte var de regler som kännetecknar villkorslagen som tillämpades, utan det var en specialreglering som gällde just det verket, och det är det som är det väsentliga. Hur man sedan redaktionellt har placerat in denna paragraf är kanske av mindre intresse. Jag vill också påpeka att jag aldrig har påstått att Castaingrapporten slutgiltigt underkänner denna metod. Vad jag har sagt är att man först och främst bör undersöka vilka konsekvenserna är för den metod som låg bakom godkännandet av dessa verk och att mycket tyder på att den innebär att man i daginte kan säga att det är fråga om en säker förvaring eller att den fyller högt ställda säkerhetskrav. Vad jag förgäves har försökt få en diskussion om är vilka konsekvenser man bör dra bl.a. för de kärnkraftverk som har fått tillstånd enligt villkorslagen, om man nu drar slutsatsen att Castaingrapporten visar att vi i dag inte kan hävda att detta är säkra metoder som fyller högt ställda säkerhetskrav. Jag har försökt hävda att denna grundsyn, att man innan man får starta kärnkraftverk skall ha visat att det finns teknik för en säker förvaring i någon vettig mening, kommer att fortsätta. Jag kan konstatera att under hela den långa debatten har Birgitta Dahl inte vid något tillfälle velat gå in på denna kärnfråga, dvs. vad vi gör med de verk som redan har startats. Det är när jag konstaterar det som jag alltså blir beskylld för att höra dåligt fysiskt och psykiskt. Men jag tror att en noggrann granskning av riksdagens protokoll kommer att visa att Birgitta Dahl inte vid ett enda tillfälle under denna debatt och inte heller i själva interpellationssvaret har gått in på denna fråga om vad vi gör med dem som redan har fått tillstånd. Jag beklagar det, för det var det som jag ville få belyst med min interpellation. Jag konstaterar ändå att det verkar som om Birgitta Dahl hade inställningen att man också i fortsättningen skall behöva visa att det finns en i någon rimlig mening säker förvaringsmetod innan man börjar producera avfall. Jag har också upprepat ett antal gånger att det gäller både för villkorslagen och — får man förmoda — för en framtida lagstiftning att det faktum att man har visat hur en helt säker förvaring kan ske inte innebär att man binder sig för att den också skall gå till på det sättet. Detta innebär att påståendet att Castaingrapporten är en svidande kritik mot den politik som har förts tidigare inte är riktig. Även villkorslagen gav frihet att vidareutveckla de förvaringsmetoder som man hade redovisat för att få tillstånd. Det är alltså inget nytt. Det är ingenting som socialdemokraterna har hittat på. Det är naturligtvis alltid jobbigt när man framställer en interpellation för att få en viktig och vital fråga belyst och sedan inte får något svar på den, utan blir utsatt för ett antal personliga beskyllningar, och det är tråkigt. Det sättet att hantera viktiga frågor strider kanske litet grand mot den strävan efter enhet och samstämmighet som statsrådet har uttalat tidigare när det gäller att hantera dessa frågor. Jag hoppas alla fallatt regeringen tar sig en allvarlig funderare på hur man skall hantera kärnkraftverk som har fått drifttillstånd, har fått tillstånd att börja producera högaktivt avfall, om nya vetenskapliga rön visar att de metoder man tidigare har litat på inte är så tillförlitliga som man har antagit. Vi befinner oss i den situationen. Jag tycker att det är en allvarlig situation, som är värd att diskuteras.

Herr talman! Jens Eriksson har ställt följande frågor till statsrådet Hellström. 1. Vad avser statsrådet att ge för direktiv för att kustbevakningen skall bli effektiv när den nya förordningen träder i kraft den 1 juli 1983? 2. Hur kommer övervakningen att ske intill den 1 juli 1983 då riksdagsbesluten träder i kraft? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på Jens Erikssons frågor. Jag utgår från att den förordning som Jens Eriksson nämner är den nya lagen om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning, som träder i kraft den 1 juli 1983. De utvidgade befogenheter som lagen ger tullverket innebär enligt min mening att övervakningen av att t.ex. fiskebestämmelserna följs blir effektivare än som nu är fallet. Jag har för avsikt att snart föreslå regeringen att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen. I dessa bör i första hand regleras vilka kustbevakningstjänstemän som skall ha rätt att vidta de åtgärder som lagen medger. Vidare kommer generaltullstyrelsen i vår att påbörja en omfattande utbildning av kustbevakningstjänstemän för att de skall kunna utöva sina befogenheter på ett effektivt och korrekt sätt. Några andra särskilda direktiv behövs enligt min mening inte f. n. Övervakningen fram till den 1 juli 1983 kommer att få ske på samma sätt som hittills, dvs. genom flygspaning och med hjälp av bevakningsfartyg. De två utsjöbevakningsfartyg som kustbevakningen tillfördes för den nya uppgiften med havsfiskeövervakning bedöms nu efter vissa initialproblem vara operativa och möjliggör därmed en effektivare bevakning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. När ekonomiska zoner infördes av Island, Norge och EG förlorade det svenska fisket en stor del av sina traditionella fiskevatten. Det var därför en angelägen åtgärd som vidtogs då Sverige införde fiskezonen i Östersjön och därmed i någon mån erhöll kompensation för det som förlorats. Östersjön, där Sverige äger mer än en tredjedel, har rika fiskevatten och bör kunna tillförsäkra svenskt fiske fångstmöjligheter, som ger sysselsättning åt den kår vi har f. n., och på sikt även en ökning av vår fångstkapacitet. Jag bortser givetvis inte från värdet av fisktillgångarna i Skagerrak och Kattegatt som vi förvaltar gemensamt med Norge och Danmark. När det gäller kvoter och fiskevatten är jag övertygad om att det svenska fisket har förmåga att anpassa sig efter de förhållanden som råder — där hyser jag ingen oro. Det har vi också visat. Men jag är orolig, herr talman, för att kustbevakningen inte kan bevaka och skydda våra fiskevatten. Vi får då alldeles för stort fisketryck — stammarna utglesas, och fisket får dålig lönsamhet. Samtidigt tillförs europeisk och svensk fiskmarknad den fisk som tjuvfiskas i våra vatten av andra nationer, i stället för av våra egna fiskare. Det är inte båtar och manskap som fattas för att man skall klara bevakningen. Där är, såvitt jag kan bedöma, vår kustbevakning ganska väl försedd. Det är bra att man kan använda de två stora fartygen, som enligt uppgift kostat bortåt 100 milj.kr. Finansministern säger i sitt svar att det fanns vissa initialproblem. Det kanske heter så när man bygger fartyg som inte duger att ligga på havet med. Felet ligger i att kustbevakningen står maktlös. Den kan inte föra en utländsk tjuvfiskare till svensk hamn om han inte har lust att följa med — och det har han som regel inte. Det är både roligare och lönsammare att fortsätta att fiska — vilket man gör. Det är riskabelt att gå ombord. Den svenske kustbevakaren Roland Andersson gjorde ett försök att gå ombord i den danska fiskebåten Angu från Gedser, men han hotades till livet och hade tvingats hoppa överbord i tvågradigt vatten om inte gummibåten hunnit fram i tid så att han kunde hoppa ner i den. Den svenska kustbevakningen är tydligen inte bara maktlös — det förefaller också som om den var rättslös. För närmare ett år sedan ställde jag ungefär samma fråga till dåvarande handelsministern Björn Molin. Jag gjorde det därför att jag såg det tilltagande tjuvfisket och de faror det innebar för svenskt fiske. Mina farhågor har besannats. Tjuvfisket har tilltagit. Det har blivit naturligt för många att fiska i svenska vatten, och man är medveten om att det är lönsamt att tjuvfiska där. Handelsministerns tröst till mig var det som skulle hända efter den 1 juli i år om propositionen 1981/82:114 bifölls av riksdagen. Propositionen antogs av riksdagen och innehöll förslag till lag om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning och att tullverkets kustbevakning skall utrustas med befogenheter som gör det möjligt för den att bedriva en effektivare övervakning till sjöss. I propositionen föreslogs bl.a. att kustbevakningstjänsteman skall tilläggas samma befogenheter som enskild polisman har enligt rättegångsbalken, att hålla förhör och vidta annan åtgärd innan förundersökning om brott hunnit inledas, att gripa någon mot vilken det förekommer skäl till anhållande, att ta med den som är på plats där brott har förövats till förhör och att verkställa husrannsakan i särskilt angivna fall. Om det är nödvändigt för att dessa befogenheter skall kunna utövas får kustbevakningen stoppa och visitera fartyg eller inbringa det till svensk hamn. Den nya lagen skall träda i kraft den 1 juli 1983 och ge ökade möjligheter för kustbevakningen att ingripa vid överträdelse mot fiskebestämmelserna. Detta kan på sikt verka i positiv riktning i fråga om antalet överträdelser av de aktuella bestämmelserna, sade Björn Molin i sitt svar till mig. Det finns mig veterligt ingen nation som så dåligt slår vakt om sina fiskevatten som Sverige gör. Om vi ser på vårt grannland Norge finner vi att man där har gått så långt att man skjuter med kanoner bara någon uppehåller sig i norrmännens zon utan att lyssna på en viss frekvens. Låt mig också peka på en händelse förra veckan, när norsk kustbevakning ilandförde fiskebå tarna Axö och Nyland därför att deras loggböcker hade vissa brister beträffande ifyllandet. Det kostade 20 000 kr. per båt. Visserligen hade man med tidningsfolk, så det var angeläget att visa sin duktighet, men jag vill påstå att man kan skydda sina fiskevatten utan att vara omänsklig. Finansministerns svar gör mig inte särskilt hoppfull om framtiden. Det pekar på att det finns både ett svagt intresse och en svag vilja att ta itu med problemen. Finansministern ger inga klara besked om vad som kommer att ske efter den 1 juli. Det ges inget besked om att vi kan förvänta oss kraftfulla insatser och att den kustbevakning som i dag blir utskrattad och hotad till livet skall få befogenhet att klara sitt värv. Intill den 1 juli kommer övervakningen att ske på samma sätt som hittills, säger finansministern. Det innebär att utländska tjuvfiskare kan fortsätta sitt lönsamma fiske. Anser finansministern att svenskt fiske och svensk fiskezon är så ointressanta att man inte är beredd att utnyttja den kustbevakning som finns, där stora investeringar har gjorts och som kostar massor av pengar i drift? Om man inte ger den befogenhet att klara sitt värv, är det då inte anledning att begära hjälp av militär, som säkert kan både borda och ilandföra dem som brutit mot svensk lag och internationella överenskommelser?